Fru talman! Hans Ekström har frågat mig om jag anser att regeringen har något ansvar för situationen att bostadsbristen är ett allvarligt tillväxthinder där arbetskraftens rörlighet förhindras och arbetslösheten därför blir onödigt hög samtidigt som brist på arbetskraft råder, och om jag avser att vidta några åtgärder. Jag delar Hans Ekströms bekymmer när det gäller bostadsmarknaden, liksom att bostadsbristen kan vara ett tillväxthinder. Problemen på bostads och byggmarknaderna är många och stora. De är resultatet av flera års försummelser och politisk vanvård av ett område som är viktigt för såväl enskilda människors som landets välfärd. Självklart har jag och regeringen ett ansvar för att göra något åt detta. Att ändra kurs för en atlantångare är dock tyvärr något som tar tid. Regeringen arbetar intensivt för att förbättra förutsättningarna för att det i framtiden ska finnas ett långsiktigt och hållbart utbud av bostäder som motsvarar hushållens behov och efterfrågan. Insikten om att bostadsmarknaden måste få leva på sina egna meriter, utan subventioner, är utbredd. Alldeles oavsett hur bra förutsättningar som ges påverkas bostads och byggmarknaderna - liksom andra branscher - av finanskriser. Bostadsproduktionen var 2010 åter på väg upp mot rimliga nivåer när osäkerheten i vår omvärld återigen tilltog med följd att uppgången nu brutits. Under den föregående mandatperioden försiggick ett omfattande arbete med att reformera förutsättningarna för de kommunala bostadsföretagen och för att få neutrala förutsättningar inom denna sektor. De nya regler som gäller sedan den 1 januari 2011 kommer på sikt att både stärka hyresrätten och skapa en smidigare bostadsmarknad. För att ytterligare skapa förutsättningar för en väl fungerande bostadsmarknad har regeringen tillsatt en utredning som har till uppgift att se över hur hyresrätten kan stärkas, att villkoren för de olika boende och upplåtelseformerna är neutrala samt hur möjligheterna för enskilda att hyra ut sin bostad kan förbättras. Att bo i andra hand är inget långsiktigt alternativ för den enskilde, men när bostadsmarknaden inte fungerar kan denna sektor ändå bidra till att skapa boendemöjligheter på kort sikt. Våren 2011 trädde en ny plan och bygglag i kraft, och vi har nu fått en ny instansordning för överklaganden med fem nya mark och miljödomstolar och en mark och miljööverdomstol. Syftet är tydlighet och snabbare processer. Regeringen ser nu över regelverket som rör plangenomförandet - vägen från beslutad detaljplan till färdigt bygge. Regeringen har också tillsatt en utredning kring de tekniska egenskapskrav som många kommuner ställer vid byggande i syfte att öka förutsägbarheten för dem som ska bygga. Under hösten 2011 har också förutsättningarna för bostadsförsörjningen i Stockholm setts över. Allt detta arbete kommer att lägga grunden för den fortsatta bostadspolitiken och långsiktigt stabila och neutrala villkor för en sektor som är viktig för alla människor. Någon "quick fix" finns inte, utan det som behövs är ett kontinuerligt och tålmodigt arbete där en rad olika, samverkande, åtgärder behövs för att åstadkomma ett bostadsbyggande på en hög och långsiktigt hållbar nivå.

Fru talman! Jag vill tacka så mycket för svaret. Efter vårpropositionens presentation förstår jag varför svaret på interpellationen dröjde till i dag, eftersom vårpropositionen innehöll en del åtgärder inom det bostadspolitiska området. Jag överskattar inte min interpellations tryck så att jag tror att hela paketet berodde på den, utan kanhända beror det mer på att verkligheten och ett samlat tryck från verkligheten, som också finns i den politiska debatten, om bostadsbristens problem för det enskilda samhället och ekonomin har gett intryck på regeringen. Bostadsbristen hindrar människor att ta lediga jobb. Bostadsbristen hindrar företag att växa. Bostadsbristen hindrar att den mest lämplige får jobbet. Bostadsbristen skapar en svart illegal marknad. Bostadsbristen hindrar att människor kan studera. Det är alltså ett gigantiskt samhällsproblem som också har en väldigt hög ekonomisk kostnad för den enskilde och för samhället. Bara beräknat på befolkningsutvecklingen borde - bedömare säger olika - ca 40 000 bostäder byggas per år, och förra året byggdes 23 000. Det var inte första året som vi låg långt under den nivån. Det är precis som statsrådet säger, att problemet med för låg bostadsproduktion har funnits ända sedan 90-talskrisen. Men krisen blir värre för varje år, också i och med omflyttningen av befolkningen i landet. Till exempel är det i den här staden och regionen en förutsättning att man har en pappa med fet plånbok eller att mamma och pappa ställde en i bostadskön när man var nyfödd för att man ska kunna ta ett jobb. Det hindrar rörlighet i landet. Det missgynnar de barn och ungdomar som har föräldrar som inte har möjligheter att hjälpa dem, och det långt fram i livet. Jag tycker att det också finns en moralisk dimension på frågan. I Länsstyrelsen i Stockholms analys av bostadssituationen säger man först och främst att bristande infrastrukturinvesteringar och kollektivtrafik är ett allvarligt hinder. Det handlar inte om att bygga hus. Det handlar om statens investeringsbudget. Det handlar om vilka investeringar kommuner och landsting kan göra inom den delen. Vad avser man att göra där? Tunnelbana till Nacka här i Stockholm är ett sådant exempel på en stor investering som kan ha stora effekter. Förseningar på grund av överklaganden och handläggning nämnde Stefan Attefall. Där handlar det delvis om ett lagstiftnings och regelsystem. PBL-kommittén, kommittén som utredde plan och bygglagen, lade fram sitt betänkande om den kortade instansordningen 2005. Det låg i byrålådan till 2011. Vem är ansvarig för det? Jo, regeringen. Det är ingen annan som är ansvarig för att man har dröjt med att korta instanskedjan. Vem är ansvarig för resurserna till förvaltningsdomstolarna för att korta handläggningstiderna där? Jo, regeringen. Vem är ansvarig för handläggningstiderna hos länsstyrelserna, som skiljer dramatiskt mellan olika länsstyrelser? Jo, det ansvaret har också regeringen. Och regeringen själv, när den hade ansvaret för en del planärenden, hade också planärenden som låg på hög. Så nog finns det ett stort regeringsansvar i frågan.
Fru talman! Jag håller med om mycket av den problembeskrivning som Hans Ekström gör om de långsiktiga problemen. Vi har under ungefär 20 års tid byggt hälften så mycket som våra nordiska grannländer har gjort. Vi har investerat mycket mindre i bostadssektorn än andra OECD-länder. Det här får konsekvenser ur både arbetskraftssynpunkt och tillväxtsynpunkt för möjligheten att välja studieort men också för enskilda människor som har ett boende som inte är tillfredsställande, antingen för att det är tillfälligt eller för att det är alldeles för trångt eller felaktigt på något sätt. Det är brett arbete som måste till för att vi ska kunna möta det här problemet. Här måste staten, kommunerna och också de olika aktörerna på marknaden hjälpas åt. Här upplever jag att det faktiskt händer en hel del positiva saker i ett uppvaknande och ett gemensamt ansvarstagande som jag hoppas ska leda till något mycket gott. Vad vi gör från regeringens sida är att vi försöker titta på hur vi ska få kortare tider från idé till färdigt bygge, alltså hela planprocessen. Det har gjorts en del i den nya plan och bygglagen. Men det fanns också delar som inte utreddes i den utredning som föregick den nya plan och bygglagen, kap. 6 som handlar just om mark och exploateringsavtal och liknande frågor. Det jobbar vi just nu med för att få tydligare och bättre regler och kanske också för att stävja en del tokigheter som sker runt om i landet. Vi tittar på detta med handläggningstiderna. Jag kan ta som exempel att de ärenden som låg på mitt bord med den gamla plan och bygglagen har vi extraanställt människor för att minska, och vi har blivit av med ärendena. Tyvärr har det tagit alldeles för lång tid, tycker jag. Vi för också en dialog med mark och miljödomstolarna om hur vi ska kunna hålla tempot upp även där. Vi tittar också på bostadsförsörjningslagen. Vi har gett Boverket ett uppdrag att titta på hur bostadsförsörjningslagen bättre ska ta hänsyn till kommunernas regionala ansvar. Vi ser att kommuner alltför mycket tittar på sin lilla värld och glömmer att de ofta är en del av ett större sammanhang. Det gäller inte minst här i Stockholmsregionen men också Göteborgs och Malmöregionerna. Detta uppdrag innebär nu att vi ska få både förslag på hur lagen kan skärpas och hur man på olika sätt kan följa upp denna lagstiftning. Det finns en del olika tankar och idéer som Boverket nu ska grunna på, och de kommer med ett förslag någon gång till sommaren. Samtidigt jobbar vi också med att försöka få hyresrätten att fungera bättre. Vi kommer nu med förslag om sänkta skatter på hyresrätten. Vi underlättar nyproduktion genom att införa avgiftsbefrielse från fastighetsavgiften under de 15 första åren. Det innebär att småhustillverkare kan sälja ett hus och låna 100 000 kronor mer. Det motsvarar den kostnadssänkning man får under de första 15 åren - bara för att illustrera vilka effekter det kan få på de enskilda kalkylerna. Det jobbas alltså på flera olika områden. Och, som sagt, det som har fått mycket uppmärksamhet har varit att vi också vill underlätta andrahandsuthyrning, helt enkelt för att underlätta för människor att komma över lägenheter som redan finns men som inte utnyttjas alls eller utnyttjas alldeles för lite. Det är som sagt på alla delområden som vi måste arbeta för att lösa den här problematiken. Vad vi upptäcker är att den reformagenda som vi i regeringen jobbar med just nu är helt annorlunda än den som gällde de tolv åren innan alliansregeringen tillträdde. Då hände det inte mycket sett ur lagstiftnings och initiativsynpunkt.
Fru talman! Det var väl den initiativkraften som gjorde att man lät PBL-utredningen ligga sex år i byrålådan. Med fem instanser, som det var i den gamla instansordningen, med dubbelprövningen enligt plan och bygglagen och miljöbalken prövades många ärenden enligt båda dessa lagstiftningar. Olika instansordningar fick olika utslag i de olika domstolssystemen. Det var ett jätteproblem som regeringen bara lät ligga ett antal år därför att allt i utredningen inte föll regeringen på läppen. Det hade väl ingenting att göra med att man ville införa bygglovsplikt även för jordbrukets ekonomibyggnader, med tanke på vem som var ansvarig minister för de här frågorna? Jag tycker att det var en väldigt allvarlig försyndelse. Ett annat stort problem inom den här sektorn, som handlar om just rörligheten på bostadsmarknaden, är den inlåsningseffekt som reavinstbeskattningen och förändringen av den har fått. I och med att man har tak för hur mycket man får ta med sig i flytt ser vi inte minst i Stockholmsområdet att människor låses in i de bostäder de bor i för att det är så dyrt att flytta till en annan lägenhet. En flytt utlöser omedelbart en stor reavinst. Det gör att äldre människor bor kvar i sina lägenheter som ibland är för stora, och rörligheten minskar på bostadsmarknaden. Detta hänger ihop med skattelagstiftningen. Jag inser att det inte är statsrådets ansvarsområde, men att rörligheten minskar hänger ihop med bostadsförsörjningen. Precis som statsrådet var inne på tycker dessutom en del kommuner att det inte är attraktivt att få inflyttning. De tycker att de är ganska färdigbyggda och tar inte sitt samhällsansvar i ett större regionalt perspektiv. Vi ska inte nämna vid namn de kommuner i Stockholms län som inte tycker att det är bra för dem som redan bor där att det kommer in fler invånare och som har en medveten politik för att stoppa tillväxt för att det är bra som det är. Detta är ett stort problem, och här har man heller inga regionala eller statliga påtryckningsmöjligheter. Det är ganska problematiskt att man inte kan ha en större och allvarligare dialog med de kommuner som stoppar det här. Jag välkomnar som sagt att regeringen har tagit initiativ inom bostadsområdet också i vårpropositionen. Det är positivt. Alla de förslag som finns där delar jag inte uppfattning om, men det är bra att man tar avstamp i en del olika delar. Man kan fundera över hur många nya lägenheter man frigör med förslaget att man ska kunna hyra ut bostadsrätt utan tillstånd och förändring av hyresnivåer och sådana saker. Jag tror att den största effekten är att man gör ganska mycket svart uthyrning vit. Det är positivt och bra och inget att kritisera regeringen för, men det kanske inte får den stora nettoeffekt av nya lägenheter på marknaden som man tror. Den effekten är nog ganska kraftigt överskattad.